Herr talman! Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat inrikesministern om han kan redogöra för skälen till att utredningen Ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner inte tillsattes förrän i december 2016 och av vilka skäl en snabbutredning inte har tillsatts. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Det är naturligtvis oacceptabelt att de som har till uppgift att hjälpa och skydda andra angrips och hindras från att fullgöra sina uppgifter. Jag anser att frågan om angrepp mot blåljuspersonal måste tas på stort allvar, och även om det redan i dag finns olika straffbestämmelser som träffar angreppen i fråga måste det vara tydligt att samhället ser strängt på dessa brott. Det är bakgrunden till att vi låter göra en översyn av straffbestämmelserna. Jag kan dock försäkra Cecilie Tenfjord-Toftby att Blåljusutredningen, som leds av riksåklagaren, tillsattes så skyndsamt som möjligt. Det uppdrag utredningen har är omfattande, och utredningen måste få den tid som krävs för att kunna presentera en långsiktigt hållbar straffrättslig reglering. Regeringen har även vidtagit andra åtgärder på området. För att ge Polismyndigheten möjlighet att öka antalet anställda och därmed den polisiära närvaron på lokal nivå har regeringen även föreslagit och aviserat tillskott till myndigheten på sammanlagt drygt två miljarder kronor under perioden 2017-2020. Myndigheten beräknas inom några år ha fler än 30 000 anställda som tillsammans kan arbeta med att förebygga och bekämpa brottslighet. Utöver detta är det viktigt att vi också utvecklar det förebyggande arbetet. Här krävs åtgärder även utanför rättsväsendet. Regeringen har därför under våren lanserat ett nytt brottsförebyggande program, Tillsammans mot brott, som syftar till att ge det förebyggande arbetet en mer framskjuten plats i samhället.
Herr talman! Tack, justitieminister Morgan Johansson, för svaret! Jag tycker att det är bra, och jag uppskattar att vi har en samsyn kring hur viktig blåljuspersonal är för allas trygghet i Sverige. Det är bra att vi är medvetna om de hot och det våld som de i vissa lägen utsätts för. Något annat svar än det hade jag heller inte väntat mig från justitieminister Morgan Johansson. Om vi nu är överens om att blåljuspersonalens arbetssituation redan i dag i vissa lägen är ohållbar, vad gör regeringen åt detta nu? Redan i februari 2016 diskuterade statsrådet Anders Ygeman möjligheten att se över skyddet för blåljuspersonal. Sedan dröjde det flera månader, närmare bestämt till den 22 december 2016, innan en utredning tillsattes. För att ytterligare fördröja processen och försvåra situationen för blåljuspersonalen ska utredningen pågå i ett och ett halvt år. Sedan ska man lämna ett förslag, och därefter vet vi att implementeringen och lagstiftningsprocessen tar sin tid. Det otillräckliga skyddet för blåljuspersonal är ett problem här och nu. Det är oacceptabelt att de utsätts för stenkastning och andra angrepp. Den 28 januari i år rapporterades att ambulanspersonal hade attackerats och utsatts för rån. Detta är inte hållbart när vi alla vet att vi är beroende av dessa människor för att liv ska räddas. För de räddar liv. Det är regeringens uppdrag att se till att de har ett fullgott skydd så att de kan utföra sina arbetsuppgifter utan att frukta för sin egen hälsa och sitt eget skydd. Jag undrar därför, och det var också därför jag ställde min interpellation till Morgan Johansson: Varför har utredningen Ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner inte tillsatts tidigare? Det dröjde trots allt nio månader - en hel graviditet, apropå surrogatmoderskap - från det att Ygeman gick ut och sa att detta är viktigt och angeläget till dess att något hände. Ett och ett halvt år för att utreda är för lång tid att vänta för dem som utsätts för hot i dag. Jag undrar: Är det verkligen Morgan Johanssons tolkning här och nu att utredningen tillsattes så skyndsamt som möjligt?
Herr talman! Först och främst är vi fast beslutna att bryta brottsutvecklingen i de utsatta bostadsområdena. Det är därför vi vidtar en lång rad åtgärder för detta. Vi måste bura in de mest brottsaktiva individerna. Vi måste samtidigt gå in med sociala insatser och bryta nyrekryteringen till de kriminella gängen. Det är så man kommer åt det. Alla har rätt att känna trygghet, oavsett var man bor. Vi har under de två och ett halvt år som vi har verkat i Justitiedepartementet gått fram med ett stort antal förslag för att nå dit: straffskärpningar mot de grövsta narkotikabrotten och de grova våldsbrotten och utvidgade möjligheter till förverkande av egendom för dem som tjänar pengar på brottslighet. Vi kommer att gå fram med ytterligare straffskärpningar när det gäller vapenbrott, för att till exempel möjliggöra omedelbar häktning och hemliga tvångsmedel. Vi går fram med fler poliser. Vi har under den tid vi har verkat dragit samman resurser och koncentrerat dem i de utsatta bostadsområdena. Det har blivit 300 fler poliser i de 14 mest utsatta bostadsområdena bara under de senaste åren. Som Cecilie Tenfjord-Toftby säkert känner till går vi fram med ytterligare satsningar på polisen. Vi har från socialdemokratiskt håll sagt att vi vill ha 10 000 fler polisanställda till 2024. Vi vill öppna två nya polisutbildningar, i Västsverige och i Malmö. Vi går fram med ett nationellt brottsförebyggande program, det första på 20 år. Vi förstärker den sociala barn och ungdomsvården för att kunna sätta in socialtjänstinsatser för de ungdomar som kanske är på väg att hamna i problem. Vi är beredda att gå fram med ökad kameraövervakning på de mest brottsutsatta platserna. Vi har ordnat översynen om angrepp mot blåljuspersonal. Det tycker jag är en viktig signal om hur allvarligt vi ser på den typen av angrepp. Och vi ser inte bara på personalen. Moderaterna lyfte upp att de vill titta på angrepp mot individer, såsom poliser eller ambulansförare, men vi breddar det och säger att vi vill ta ett större grepp. Också angrepp mot infrastruktur och egendom, till exempel polisbilar, brandstationer, socialkontor, tjänstehundar och polishästar, omfattas av utredningsuppdraget. Det gäller inte bara blåljuspersonal utan också andra yrkesgrupper som gör en viktig insats och som riskerar att hotas. Vår bestämda uppfattning är att när det gäller denna typ av angrepp ska vi inte lägga fingrarna emellan utan se strängt på dessa angrepp. Cecilie Tenfjord-Toftby säger att detta tog för lång tid. Vi tillsatte denna utredning förra året. Hon skriver att detta visar att det inte finns någon riktig vilja hos regeringen att skydda blåljuspersonal, alltså för att vi inte tillsatte denna utredning tidigare. Det är en stenhård kritik mot Beatrice Ask som var justitieminister i åtta år. För denna typ av angrepp var väl inte okända för den gamla regeringen? Hon var justitieminister i åtta år utan att tillsätta någon sådan utredning. Sedan kommer Cecilie Tenfjord-Toftby och klagar på oss för att det tog ett år för oss att tillsätta den. Tänk om ni hade gjort lite mer när ni satt i regeringen. Då hade ni kanske kommit ut lite bättre också i valet 2014. Jag och inrikesministern har lagt fram över 100 propositioner till riksdagen sedan vi tillträdde. Alla har gått igenom riksdagen. Det är en högre reformtakt än någon annan regering har kunnat visa på detta område. Nu ska vi klara av detta också.
Herr talman! Detta är en komplex fråga. Jag vill gratulera Morgan Johansson till att han har fått igenom alla sina propositioner i riksdagen. Det hade kanske varit klädsamt om han också hade berättat hur många tillkännagivanden som har gjorts med anledning av dessa propositioner. Men det är en helt annan fråga. Detta är alltså en komplex fråga, och det är en stor utredning som regeringen har tillsatt. Och detta måste självklart utredas grundligt. Men jag är tveksam till om de som utsätts för hot och våld delar justitieministerns tolkning av vad som är skyndsamt. Jag tror att förväntningarna på att det ska ske någonting nu i mycket hög grad skapades av statsminister Stefan Löfven, inrikesminister Anders Ygeman och justitieministern själv under förra sommaren, bland annat under Almedalsveckan då Stefan Löfven gick ut och sa att skyddet för dem som skyddar oss måste stärkas och att det är angeläget att få till stånd detta så snabbt som möjligt. Det är självklart att frustration och besvikelse uppstår när man uppfattar att man har fått ett löfte men när resultaten uteblir. Det tog, som sagt, nio månader att sätta igång utredningen. Utredningen ska arbeta i ett och ett halvt år. Jag ska erkänna att jag verkligen tror att regeringen tar denna fråga på allvar. Men jag tror inte att ni tycker att det är tillräckligt brådskande. Om regeringen verkligen hade tyckt att detta är en brådskande fråga, varför kan ni då inte snabbutreda den? Jag förstår att hela utredningen är mycket omfattande och komplex. Men det finns delar i den som skulle kunna snabbutredas. Regeringen såg till att frågan om kameraförsedda drönare, som handlar väldigt mycket om vår integritet, snabbutreddes för att tillfredsställa näringslivet. Det är nämligen ett stort problem att det i dag inte anses som våld mot tjänsteman att kasta sten på ambulanspersonal och att angripa räddningstjänsten. Det räknas i dag enligt lagen som vanlig misshandel. Våld mot tjänsteman har en starkare position i vår lagstiftning än en vanlig misshandel. Eftersom regeringen, för att tillfredsställa näringslivet, snabbutredde frågan om kameraförsedda drönare borde man i alla fall rimligen kunna bryta ut just frågan om kriminalisering av attacker mot blåsljuspersonal och se till att det anses vara våld mot tjänsteman. Det hade varit en mycket tydlig signal, även om utredningen i stort får ta sin tid. Det måste bli tydligt vad vi alla tycker om detta. Jag tror faktiskt att vi alla är överens om det skadliga i angreppen mot vår blåljuspersonal. Jag skulle uppskatta om regeringen kunde sluta att tala och faktiskt göra någonting. Jag har därför en direkt fråga: Vilka skäl har Morgan Johansson till att inte tillsätta en snabbutredning om just att angrepp mot vår blåljuspersonal ska anses vara våld mot tjänsteman?
Herr talman! Återigen: Det finns en utredning tillsatt. Riksåklagaren sitter och jobbar med den. Men det låter på Cecilie Tenfjord-Toftby nästan som om det i dag är straffritt att angripa poliser, ambulansförare eller socialtjänstpersonal. Hon talar om kriminalisering. Det är kriminellt att kasta sten på dem som utför samhällsuppgifter. Det är kriminellt att angripa dem på olika sätt. Vad vi talar om är en straffskärpning i dessa situationer. Det ska vi naturligtvis leverera. Men sprid inte bilden av att det skulle vara något slags straffri verksamhet att bete sig på det sättet. Det är farligt att sprida den bilden. Vi har, som sagt, lagt fram över 100 propositioner. Jag tror inte att någon kan påstå att Justitiedepartementet inte har tagit sig an dessa uppgifter sedan vi tillträdde med en helt annan reformtakt än vad den gamla regeringen uppvisade. Samtidigt måste man se till att saker och ting blir gjorda på rätt sätt. Om man inte utreder och tar fram lagstiftning som sedan verkligen fungerar, då kommer man inte att få några dömda i domstolarna. Det kommer att bli svårt för domstolarna att faktiskt tillämpa de lagregleringar som vi vill ha. Man måste alltså göra saker och ting på rätt sätt och på ett sätt som faktiskt håller. Det spelar ingen roll hur höga straff vi har om vi inte fångar några bovar. Därför är själva satsningen på bland annat polisväsendet helt avgörande. Jag sa i mitt förra anförande att vi nu har koncentrerat polisresurser till just de utsatta bostadsområden som det handlar om - över 300 poliser till dessa 14 områden. Lyckligtvis ser vi också att det börjar hända saker och ting. Jag vet inte om Cecilie Tenfjord-Toftby uppmärksammade ett inslag i SVT om Biskopsgården förra veckan. Polisen har gjort en kraftsamling i Biskopsgården. Men det har också gjorts kommunala insatser, och man har fått hjälp av ideella krafter. Nu har man lyckats få en helt annan utveckling i denna stadsdel, där människor känner sig mycket mer trygga. De mest brottsaktiva individerna har burats in, och man har också satsat på sociala insatser för att bryta nyrekrytering till de kriminella gängen. Straff är en sak. Det är en viktig signal från samhället. Men man ska inte tro att man kommer att lösa dessa problem om man bara jobbar med dessa instrument, utan det handlar om polisresurser och om förebyggande arbete för att klara av detta. Man blir, som sagt, alltid förvånad när Moderaterna i opposition plötsligt får klart för sig vad vi socialdemokrater ska göra, samtidigt som de nästan aldrig är beredda att själva när de sitter i regeringsställning driva fram saker och ting. Jag ska ta upp ett exempel. Moderaterna talar mycket om poliser och polisutbildning för att få fler poliser. Men ni har aldrig startat en ny polisutbildning. Vi hade polisutbildningen i Stockholm sedan tidigare. Sedan var det vi som startade polisutbildningen i Växjö. Det var vi som startade polisutbildningen i Umeå. Och från socialdemokratiskt håll går vi nu fram och säger att vi ska starta en polisutbildning i Malmö och en i Västsverige. Det är lätt att i opposition komma på saker och ting. Men när ni väl sitter i regeringsställning levererar ni inte. Jag och inrikesministern har lagt fram mer än 100 propositioner och har fått igenom alla i riksdagen. Visst har det gjorts tillkännagivanden. Men att vi har lagt fram så många propositioner som vi har fått igenom i riksdagen visar tydligare än någonting annat att det är vi som driver på reformtakten i fråga om detta och inte ni.
Herr talman! Jag sa inte att våld mot blåljuspersonal inte är brottsligt. Jag sa att det räknas som vanlig misshandel. Men jag skulle vilja att detta ses som våld mot tjänsteman, där det redan i dag är en helt annan straffskala. Morgan Johansson väljer att ta upp frågan om polisen. Det är bra att man vill ha fler polisutbildningar. Men vi ser i dag att många poliser slutar. Poliserna säger själva att deras löneläge måste ses över. Det är faktiskt Moderaterna som har förslag om att höja polisernas löner, inte Socialdemokraterna. Herr talman! Jag ska återgå till det som jag ville debattera här i dag, nämligen blåljuspersonalens behov av utökat skydd. Det är vissa saker som vi bara förväntar oss ska fungera i ett modernt samhälle. Jag jobbade tidigare med energipolitik, och man förväntar sig att lamporna tänds när man vrider på brytaren och att vattnet rinner ur kranen. Och vi förväntar oss att ambulanspersonalen och räddningstjänsten finns där för oss den dag som vi behöver dem. De är pelare som gör att vi kan känna oss trygga och säkra i vår vardag, och det är saker vi ibland tar för givna. Därför är det vår plikt, vi som står här, att vara tydliga med hur viktiga vi tycker att dessa människor är och hur viktigt vi tycker att det är att de så snabbt som möjligt får ett utökat skydd. Låt utredningen i sin helhet ta sin tid, men försök att bryta ut delar av den så att dessa människor känner att det ni stod och sa i Almedalen förra sommaren faktiskt var på riktigt! Det är vår plikt att se till att skyddet för de män och kvinnor som finns där för oss är tillräckligt, och det är det inte i dag. Jag skulle verkligen önska att jag hade fått ett annat svar av Morgan Johansson än det jag fick i dag. Även om Morgan Johansson inte är villig att lova något annat hoppas jag verkligen att utredningen levererar - och att den absolut inte blir försenad.
Herr talman! Du kan vara helt säker på att vi kommer att leverera vad vi lovar, Cecilie Tenfjord-Toftby. Det brukar vi göra, och vi levererar även sådant som ni inte gjorde någonting åt. När vi säger att vi ska göra en sak ser vi också till att göra det. Men det måste vara riktigt gjort, och det måste vara lagstiftningar som faktiskt kan användas i domstolarna. Vi tog också, som jag påpekade, ett bredare grepp. Det gäller inte bara attacker mot individer, så att säga, utan även mot egendom. Det gäller inte heller bara själva blåljuspersonalen utan kanske också socialsekreterare eller hemtjänstpersonal, som kan riskera att bli attackerade i en sådan här situation. Vi har alltså gjort det bredare än vad ni efterfrågade från början, men vi kommer att leverera. Vi brukar göra vad vi säger. Sedan säger Cecilie Tenfjord-Toftby, när hon försöker försvara vad man gjorde under sina åtta år när det gäller polisen, att det inte räcker att bara satsa på polisutbildningen i Sverige utan att man måste höja polisernas löner. Inte heller det gjorde ni ju under åtta år, Cecilie Tenfjord-Toftby. Som sagt: Det duger att nu i opposition komma med förslag som man inte levererade under sina åtta år. Ni kommer på det nu i stället. Jag bara pekade på att när det gäller polisutbildningar, som det nu pratas mycket om, har ni moderater - trots att ni har styrt under ett stort antal år - aldrig någonsin öppnat en ny polisutbildning. Det är vi som har gjort det, vid varje sådant tillfälle. Vi bygger nu ut polisverksamheten. Både för civilanställda och poliser kommer det att göras två stora intag till polisutbildningen, en i januari/februari och en till hösten, för att vi ska kunna utöka antalet poliser men också totalt sett antalet civilanställda. Vi kommer också att leverera när det gäller de straffskärpningar som efterfrågas.